Herr talman! Egentligen har jag kanske inte så stor anledning att begära replik på Rolf Dahlbergs anförande, men eftersom han kritiserade regeringen för passivitet vill jag försöka svara på det. Det gäller utvärderingen av sparstödet. Rolf Dahlberg antydde att det egentligen bara var bostadsstyrelsens utvärdering som fanns. Det förhåller sig inte riktigt så. Den utvärderingen är den enda som visar ett färdigt resultat. Där har man gjort vissa rekommendationer för ändring i sparstödets utformning som vi har tagit fasta på. Centerpartister och moderater vägrar emellertid att ta fasta på dessa rekommendationer när de bedömer sparstödet. Man kan ju fråga sig om man över huvud taget skall ha några utvärderingar när man inte vill titta på vad dessa kommit fram till. Nåväl, nu önskar Rolf Dahlberg ännu fler utvärderingar. Och sådana är på gång. Jag har i propositionen redovisat två utvärderingar som initierats från regeringen, varav en grundar sig på en mycket konkret undersökning av faktiskt utförda åtgärder i befintliga hus. Dessutom pågår utvärderingar på en rad håll runt om i landet: byggforsk ningsrådet, universiteten och också näringslivet har välvilligt ställt upp här. Det är självfallet energihushållningsdelegationens uppgift att samordna de utvärderingarna. Rolf Dahlberg ställde krav på att utvärderingarna skulle komma från olika håll och inte från ett och samma håll. De ca 30 olika utvärderingar som görs runt om i landet uppfyller det kravet. Det finns då ingen anledning för regeringen att ta initiativ till ytterligare utvärderingar utöver de många som pågår och som säkert kommer att vara mycket värdefulla när den stora utvärderingen av sparplanen sedermera skall göras. Vi har antytt att vi kommer att föreslå att vi skall göra det möjligt för de kommuner som själva så önskar att göra besiktningar i fastigheter för att bedöma bostadsbeståndets energistatus. Rolf Dahlberg ville antyda att det här var fråga om att införa ett slags obligatorisk besiktning, vilket skulle innebära intrång i den personliga integriteten. Det är ju så att vi har väldigt dålig kunskap om hur våra fastigheter ser ut när det gäller energiåtgången. Det är viktigt att vi får bättre kunskap om det. Jag tror att människor skulle bli glada om kommunerna erbjöd sig att besiktiga deras fastigheter och efter en sådan besiktning också kunde komma med förslag till fastighetsägaren om åtgärder — enkla förslag om hur man skulle kunna förbättra fastighetens energistandard. Världen brinner — för att uttrycka det litet drastiskt — när det gäller oljeförsörjningen, och så talar man med emfas om vilket elände det skulle innebära om kommunerna fick möjiigheter att besiktiga fastigheterna, självfallet efter att i god tid ha meddelat att man avser att besiktiga fastigheten! Man går vänligt och knackar dörr och frågar om man får titta in och kommer kanske sedermera —- det är kommunen själv som avgör det med råd och förslag till fastighetsägarna.
Herr talman! Den av bostadsstyrelsen gjorda utvärderingen är mycket knapphändig och i många avseenden helt ofullständig, och det är naturligt, eftersom man haft möjlighet att arbeta med den under så kort tid. I den förra propositionen och riksdagsbeslutet sades det att man skulle ta tre år på sig att få till stånd den första utvärderingen. Det sades också att en tioårsperiod skulle ägnas åt forsatta studier av de olika åtgärderna. Vad vi kritiserar är att regeringen nu är beredd att förelägga riksdagen förslag till ändringar på så lösa grunder. Vi har i vår partimotion sagt att den som söker energisparlån och vänder sig till kommunen självfallet skall kunna få hjälp där, och naturligtvis skall hans fastighet besiktigas efter det att han fått lånet — det är inget tvivel om det. Men vad det här är fråga om är en obligatorisk besiktning av alla fastigheter. Vi tror inte att detta är nödvändigt. Frivilliglinjen är ett genomgående tema hos oss och borde användas även här. Man skall ha rätt att begära hjälp hos kommunens fastighetskontor eller byggnadsnämnd eller vilken instans som nu handlägger dessa frågor, men man skall inte vara påtvingad en besiktning av ett hus. Det är där skillnaden ligger. Vår uppfattning är att det för dagen knappast finns något behov av en tvingande obligatorisk besiktning. Alla pengar som ställs till förfogande för energisparande åtgärder går ju åt. Folk står i kö för att få dessa medel.
Herr talman! Kommunerna har givits en väldigt stor roll när det gäller genomförandet av energisparandet. Hela rådgivningsoch besiktningsverksamheten har lagts på kommunerna, och staten betalar dem härför. Det innebär att kommunerna för att kunna göra upp effektiva energisparprogram måste ha någon uppfattning om energistatusen i de olika fastigheterna. Hur sådana här besiktningar skall kunna gå till vet ingen i dag. Rolf Dahlberg antydde att det skulle vara fråga om en obligatorisk besiktning av alla fastigheter. Vem har sagt det? Vad det gäller är att ge kommunerna en möjlighet, om de så vill, att göra besiktningar, som kan vara av stickprovskaraktär eller beröra ett visst område, för att få kännedom om vilka uppvärmningsanordningar som finns, hur isoleringen över huvud taget ser ut i fastigheten och liknande. Det skall bilda underlag för den kommunala energiplanering som riksdagen ju har beslutat om. När det gäller utvärderingsverksamheten antydde Rolf Dahlberg någonting om att sparplanen — som också jag sade tidigare — är helig under en treårsperiod. Man får alltså inte röra den. En utvärdering skulle kunna ske efter tre år. Riksdagen talade om en omprövning av planen. I utskottsbetänkandet sägs att det finns anledning att under hand göra löpande justeringar. Den verksamheten pågår faktiskt redan i dag, exempelvis inom bostadsstyrelsen, som har vissa möjligheter till inflytande över energisparverksamheten. Självklart måste man efter hand som tiden går göra finslipningar. Det är också vad regeringen föreslår och den fullmakt som vi begär för att på ett effektivt sätt kunna sköta denna verksamhet. Till detta jobb har vi knutit energihushållningsdelegationen och gjort den parlamentarisk för att få en parlamentarisk löpande insyn i denna verksamhet.

Herr talman! Nu måste vi reda ut detta med kommunernas besiktningsrätt eller besiktningstvång. Om man ger kommunerna och fullmäktige rätt att utöva obligatorisk besiktning av samtliga fastigheter, kan man inte göra det på så lösa boliner som antyds i detta förslag. Det finns ju flera skäl till att man inte bör välja den linjen. För det första föreligger för dagen inget sådant behov. Det finns dessutom inte utbildat folk så att det räcker till. Alla som nu sysslar med dessa frågor har fullt upp att göra med alla dem som frivilligt kommer och vill utnyttja deras tjänster. För det andra måste vi väl rimligen låta det gå en tid och se om det verkligen förhåller sig så att vi nödgas slå in på en helt ny väg med lagstiftning, där man tvingar människorna att ställa upp och låta kommunfullmäktige avgöra vilka bostäder som skall inspekteras. Sedan måste det ju i sin tur medföra att kommunen skall ålägga vederbörande att utföra vissa energisparande åtgärder i huset. Vad skulle det annars vara för vits med att kosta på pengar och tid och byråkratiskt krångel för att kartlägga? Avsikten måste ju vara att tvinga fastighetsägarna att vidta vissa speciella åtgärder. Förfarandet kommer då att variera från kommun till kommun, och det kommer naturligtvis att bli godtycke av det hela. Jag tycker att det är en principiellt viktig fråga, om vi skall hålla fast vid frivilliglinjen eller inte. Vi måste väl säga statsrådet, att den linjen hittills har varit mycket framgångsrik. I varje fall finns det inga pengar kvar, och folk står i kö med ansökningar om att få pengar från statsrådet till åtgärder för att spara energi.
Herr talman! Vad vi avser att lägga fram förslag om är att ge kommunerna en rätt att besiktiga fastigheter. Vi avser inte att lägga fram något förslag om att därtill skulle kopplas en möjlighet för kommunerna att ålägga fastighetsägare att vidta några som helst åtgärder. Jag tycker att Rolf Dahlberg beskriver mänskligheten som en samling individer som sätter sig på hasorna. Tvärtom är ju människor ofta förfärligt tacksamma när de får råd och uppslag till hur de skall kunna agera. Det behövs inte alls några speciella ålägganden. Men det kan ju tänkas att en kommun som har kommit ganska långt i energisparande vill ha ytterligare möjligheter att utvidga rådgivningsverksamheten. Alla människor kommer ju inte bara på grund av att man sätter in en annons i tidningen om att det finns rådgivningsverksamhet eller på grund av att man skickar ut reklambroschyrer, utan de behöver en extra liten puff. Vi vill på ett tidigt stadium ge kommunerna den möjligheten.

Herr talman! Jag kommer i detta inlägg att uppehålla mig vid de vpk-motioner som behandlas i civilutskottets betänkande nr 37. Det gäller förslag om mera byggforskningspengar till kostnader för att utveckla kollektivhusen och andra kollektiva boendeformer, frågan om enhetliga normer för värmefotografering och förslaget om en energihushållningslag som skall ge de styrmedel som måste till för att garantera genomförandet av planen för energihushållning i befintlig bebyggelse. Jag kommer vidare att något beröra energidelegationens sammansättning och kommande arbetsuppgifter, frågan om direktverkande elvärme och slutligen satsningen på solvärme. Hur vi planerar vårt boende har som bekant stor betydelse även ur energisynpunkt. F.n. får energibesparande åtgärder bidrag och lån till mångmiljonbelopp, och den stora delen av dessa pengar går till enfamiljshusen, en ytkrävande boendeform som ofta är eluppvärmd och som tvingar fram ett ökat behov av resor. Utformningen av våra bostadsområden har varit ett hinder för människors gemenskap, för gemensamma aktiviteter och gemensamt arbete. Småhusområden byggs huvudsakligen för en familjetyp och utestänger en stor del av befolkningen — ungdomar, ensamstående och äldre. En utspridd bebyggelse gör det nästan omöjligt att bygga upp en god kollektiv service, den förutsätter avsevärt högre anläggningskostnader, ökad privatbilism och är mycket energikrävande. Det finns en rad förhållanden som innebär att nya krav måste ställas på bostädernas utformning och boendets organisering. Ett stigande antal kvinnor förvärvsarbetar, och könsrollerna utvecklas mot ökad jämställdhet. Andelen pensionärer och handikappade som önskar bo kvar i sina bostadsområden ökar. Sextimmarsdagen kommer att förbättra möjligheterna till gemenskap och samvaro på fritiden och på ett rikt kulturliv. Jordens begränsade resurser innebär att bostäderna måste utformas med sikte på hushållning med energi och andra resurser, både i byggoch användningsskedet. De många sociala problemen i boendet i dag understryker behovet av att utveckla nya boendeformer. Civilutskottet har avstyrkt vårt motionsförslag att riksdagen, utöver de 10 miljoner som föreslås i budgetpropositionen till byggnadsforskning, skall anvisa ytterligare 25 milj.kr. för att täcka kostnaden för att utveckla kollektivhusen och andra kollektiva boendeformer. Utskottet anför bl.a. att utrymme för nya forskningsuppgifter får skapas genom omprövning av tillgängliga resurser. Det kan såvitt jag förstår bara betyda att andra viktiga områden får stå tillbaka om man satsar mera på kollektiva boendeformer. Jag yrkar bifall till motionen 791, yrkande 2. Frågan om nya boendeformer har alltför länge hållits tillbaka genom uteblivna satsningar från staten och kommunerna. För att nya boendeformer skall kunna utvecklas måste staten aktivt stödja olika former av utvecklingsarbete i samarbete med kommuner, landsting, allmännyttiga bostadsföretag och de boende. Utvecklingsarbetet bör gälla både nyproduktionen och de befintliga bostadsområdena och alla led från finansiering, planering och utformning till förvaltning och boendedemokrati. Satsningen måste gälla olika boendeformer, storfamiljer, små och stora kollektiv som samarbetar kring hushållsarbetet eller lokal produktion och servicehus. Särskild uppmärksamhet måste enligt vpk:s mening ägnas åt befintliga bostadsområden. Kompletteringar med kollektiva funktioner kan bl.a. innebära att kraven på sammanslagningar och långt gående ingrepp i befintliga bostäder kan minskas. Herr talman! Det kanske kan tyckas att detta ligger något vid sidan om den debatt som förs, men det får i så fall civilutskottet ta på sig skulden för när man i samma betänkande behandlar energisparande och frågan om ökat stöd till kollektivhus och andra kollektiva boendeformer. En systematisk och planerad hushållning med energi är nödvändig. Inom den tidrymd propositionen avser måste inbesparingen av energi spela en större roll än tillförseln av energi från nya källor. För att vi skall nå denna effekt är det också nödvändigt att samhället — stat och kommuner — har tillgång till verksamma medel för att styra både produktion och konsumtion av energi i önskvärd riktning. Först då kan man säga att samhället i praktiken har en medveten energipolitik. Erfarenheten visar att de hittillsvarande styrmedlen varit helt otillräckliga. Utvärderingen av den effekt lån och bidrag till energihushållning i befintlig bebyggelse haft visar att ”frivilliglinjen” inte medfört särskilt goda resultat. Fastigheternas ägare, oftast privata, har sett lånen och bidragen som en möjlighet att öka fastighetsvärdet, i bästa fall i samband med åtgärder som samtidigt medfört viss energibesparing. Vad vi behöver för att nå bästa effekt är en inventering av möjliga och/eller behövliga åtgärder att kraftigt få ner energiförbrukningen i befintlig bebyggelse. Därefter behöver vi metoder för att konkret förverkliga ett program som i första hand tar sikte på de åtgärder som sparar mest energi i förhållande till insatsen. Detta kan säkerligen inte ske systematiskt om vi också fortsättningsvis bara litar till lån och bidrag som morot. Det kan bara ske genom en samhällelig styrning, genom en lagstiftning som ger kommunerna medel att förverkliga de energimål vi måste uppnå. Det kan möjligen ske genom ändringar i byggnadsstadgan, så att byggnadsnämnderna i sin verksamhet får möjlighet att ingripa då det gäller energiförsörjning. I praktiken är det säkerligen dock nödvändigt, för att täcka in tänkbara åtgärder, med en lag om energihushållning som ger de nödvändiga styrmedlen. Naturligtvis är det också i fortsättningen nödvändigt med statlig hjälp med lån och i viss utsträckning bidrag som en förutsättning för att snabbt nå resultat. Vi har från vpk föreslagit en särskild energihushållningslag för att ge de styrmedel som behövs för att klara en systematisk och planerad hushållning med energi. Erfarenheterna hittills har visat att den s.k. frivilliglinjen, som senast Rolf Dahlberg här i debatten talade sig varm för, inte räcker till, särskilt inte då det nu borde stå klart att vi måste väsentligt öka sparinsatserna. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 2422, yrkande 4. Utskottet har noterat att syftet med vpk-förslaget skiljer sig från den typ av energihushållningslag som diskuterades i regeringens energiproposition. Ja, det gör det, och vpk-förslaget skiljer sig till det bättre om man vill åstadkomma bra resultat och avgörande förbättringar. Nu avvisas vpkförslaget med hänvisning till att det inte utvecklats och preciserats så att det möjliggör närmare bedömningar. Men det menar jag är de obotfärdigas förhinder — det framgår klart vad som avses i motionen. Det utvecklas på ett ganska konkret sätt, och det måste kunna ge tillräckligt underlag. Jag vill påstå att det i detta fall är viljan som har saknats från utskottets sida att tillmötesgå vårt förslag om energihushållningslag och att söka utforma en sådan. Herr talman! Bakgrunden till vpk-motionen om normer för värmefotografering, som också behandlas i förevarande utskottsbetänkande, är olika problem som aktualiserats framför allt under de senaste åren, den bristfälliga kontrollen av utförda arbeten och svårigheterna att få rättelse för fel i bl.a. isoleringsarbeten vid bostadsbyggandet. Fusk med värmeisoleringsarbeten i bostadsproduktion och annan byggnadsverksamhet medför stora, onödiga och växande framtida driftkostnader. Detta gäller såväl småhus som flerfamiljshus. I båda fallen drabbas bostadskonsumenten direkt. De kommunala bostadsstiftelserna har liksom andra beställare mycket svårt att hinna kontrollera alla isoleringsarbeten under pågående byggnation. S. k. dolda fel uppstår. Beställarna har svårt att hävda sina intressen mot byggföretagen. Från rent teknisk synpunkt finns i dag metoder att vid t.ex. besiktning fastställa värmeläckage med hjälp av strålvärmekänslig film. Denna s.k. värmefotograferingsteknik är nu tekniskt sett långt utvecklad och tillförlitlig. Stora brister finns dock vad gäller tillämpningsföreskrifter och tolkning av data. En flora av mer eller mindre seriösa firmor har utvecklat sina metoder för tillämpning och utvärdering. De lämnar därför utlåtanden som inte är normrelaterade. Därmed undergrävs successivt förtroendet för ett utmärkt hjälpmedel för att komma till rätta med byggfusk och energislöseri. Den typ av utlåtanden som parterna i en tvist i dag kan få är inte juridiskt hanterbara på grund av att enhetliga och genomtänkta normer ännu saknas. Såväl från samhällsekonomisk synpunkt som med tanke på bostadskonsumenterna är det både önskvärt och nödvändigt att värmefotograferingstekniken förses med en juridiskt hållbar normering. Som vi också framhåller i vår motion anser vi att kostnaderna för sådan värmefotografering skall betraktas som en produktionskostnad och inrymmas under lånebestämmelserna. På sikt bör också värmefotografering göras till villkor för erhållande av statliga bostadslån. Utskottet säger att de i och för sig viktiga synpunkterna får förutsättas bli beaktade och att ett riksdagsbeslut i ämnet nu inte kan anses tillräckligt underbyggt. Vad vi föreslagit innebär en beställning om utarbetande av enhetliga normer för värmefotografering samt ett uttalande om att kostnaderna skall inrymmas i bostadsbelåningen och göras till villkor för statliga bostadslån. Det borde vara fullt möjligt att redan nu ta ställning till och bifalla de kraven. Jag yrkar bifall till motionen 1572. Under punkt 3.4 i utskottsbetänkandet behandlas energidelegationens sammansättning och kommande arbetsuppgifter. I det sammanhanget behandlas också vpk:s motion 1663 om att försök i större skala med energihushållning och energiproduktion byggd på alternativa energikällor skall startas i Norrbotten. Utskottet anser att det genom de uppgifter som delegationen tilldelas finns möjligheter att överväga dessa förslag. Det är vaga och till intet förpliktande uttalanden. Som påpekas i motionen har Norrbotten en mängd förutsättningar i form av råvaror och arbetskraft, som gör länet mycket lämpligt som försöksområde, plus att åtgärden skulle få ekonomiska och sociala effekter som man nu försöker uppnå med mera konstlade medel. Herr talman! Mycket har hänt inom energiområdet under de senaste månaderna, och en satsning på framför allt skogsavfall betraktas nu, i ett läge med stigande oljepriser och kanske oljebrist, som ett realistiskt, inhemskt alternativ som vi inte har råd att vara utan. Snabbt insatta åtgärder i form av forskning och energiproduktion i regional skala så som föreslås i motionen kan ge värdefulla erfarenheter för det fortsatta arbetet på nationell nivå. Jag yrkar bifall till motionen 1663. Under rubriken Frivilliga insatser och obligatorier behandlas i utskottsbetänkandet ett krav i vpk:s motion 2422 på förbud mot direktverkande elvärme. Det är helt korrekt som utskottet skriver i fråga om att ”förslagen rörande direktverkande elvärme torde närmast syfta till att minska efterfrågan på elektriskt överförd energi och därmed påverka produktionssystemets utformning”. Utskottet anser sig emellertid inte ha mandat att nu ta ställning i frågan, utan hänvisar till näringsutskottets kommande ställningstagande. Som framgår även av centerreservationen nr 15 är det klart att vi inom en ganska snar framtid måste gå över till andra alternativ än olja för att klara vår värmeförsörjning. Solvärme och fasta bränslen är i det fallet de mest näraliggande möjligheterna. Det är därför viktigt att vi har värmesystem i våra fastigheter som på ett enkelt sätt kan användas för dessa alternativ. Elvärmesystem ger inte den möjligheten utan är beroende av elproduktion i stora, centrala anläggningar, typ atomkraftverk. Även om elkraften framställs i mindre, lokala verk är det från energiproduktionssynpunkt ett slöseri att använda den till uppvärmning. El är en högvärdig energiform, som inte bör förslösas genom att omvandlas till värme så länge det finns möjlighet att använda lågvärdig energi, transporterad i vattensystem. Förslaget i vpkmotionen gäller nya byggnader och avser inte heller ett absolut förbud. För fastigheter där koppling till fjärrvärme inte är möjlig, eller där andra skäl talar för att elvärme bör tillåtas, måste givetvis undantag göras. Att däremot tillåta att stora delar av byggnadsbeståndet görs beroende av en framtida låsning till elenergi som enda värmekälla måste anses förkastligt. Vpk kommer därför att vid voteringen i andra hand stödja centerreservationen nr 15. Det har i energipropositionen 115 gjorts ett stort nummer av satsningen på solvärme. Vpk har i motionen 2422 påpekat att ett steg i rätt riktning har tagits, men att det fortfarande behövs mycket snabba och väl planerade åtgärder, om solvärmen skall få den omfattning som är nödvändig för att klara 1990-talets värmeförsörjning. En viktig fråga i dessa sammanhang är tillgången på mark för att kunna bygga ut dels solfångare, dels anläggningar för lagring av den på det sättet insamlade värmemängden. Det är framför allt kommunerna som bör öka sin beredskap på det här området. När därför utskottet under rubriken Forskning, utveckling, experimentbyggande m.m. avfärdar vpk:s krav på att kommunerna bör ges direktiv om att inventera lämplig mark för detta ändamål förefaller det inte särskilt framsynt. Utvecklingen av solvärmesystem går raskt framåt, och det kan redan nu fastslås att det inom en snar framtid kommer att ställas stora krav på kommunerna att skaffa fram mark för denna utbyggnad. Att som utskottet gör hänvisa till att de föreslagna satsningarna på solvärmeområdet skulle vara tillräckliga också för detta ändamål är inte godtagbart. Herr talman! Debatten i dag har visat att de borgerliga partierna saknar ambitioner att på ett avgörande sätt söka lösa de viktiga frågor som hänger samman med energisparande och hushållning.

Vad man i dag i stor utsträckning har sysslat med, vilket de som lyssnat till debatten har kunnat konstatera, har varit en träta om vilka som egentligen har de bästa förslagen, om vilka som har varit mest framsynta då det gäller att tidigare komma med förslag till energisparande och hushållning. Men ingen av dem som hittills har yttrat sig i debatten har ställt frågan på det enda sätt som är möjligt, om man skall kunna klara de uppgifter som förestår: Hur skall samhället —-statsmakterna och kommunerna — få mera att säga till om? De måste få bättre medel för att styra inriktningen av energisparande och hushållning i det här landet, så att det blir möjligt att avveckla kärnkraften och satsa på och klara sig med andra alternativa energikällor.

Herr talman! Först är det min uppgift att yrka bifall till civilutskottets hemställan i alla dess delar. Det är nu gjort. Vidare kommer det på min lott att kommentera de olika reservationerna och försvara majoritetsskrivningen. Under den ganska långa debatt som varit har en lång rad av reservationerna blivit tämligen utförligt diskuterade, och dem kommer jag nu att lämna därhän. Därför blir det en del ofullständigheter idet jag säger. Jag kommeratt ta upp endast ett par reservationer som tidigare inte getts så mycket tid. Reservationen 2 och de därpå följande tre reservationerna utgör ett enda block. I reservationen 2 vill inte centerpartiet och moderaterna ge regeringen begärt bemyndigande. Och i de därpå följande reservationerna utgår man från det avslagsyrkandet. Avsikten med bemyndigandet är att ge regeringen möjligheter att snabbt anpassa sig efter de erfarenheter som kommer fram. Det är väl knappast någon överdrift att säga att energisparandet och problemen med vår energiförsörjning har kommit snabbt. Bara för sex år sedan presenterade folkpartiet sitt energisparprogram. Statsrådet Friggebo har tidigare berört detta. Det programmet blev inte bara kritiserat. Det blev också förhånat. I dag, när riksdagen behandlar folkpartiregeringens förslag om att spara energi, råder det en grundläggande enighet om själva inställningen att vi måste spara. Mycket har hänt under de här sex åren. Energisparåtgärder har satts in under tidspress. Det är då helt rimligt att betydande insatser måste göras för att ta reda på om det vi gjort varit det mest lämpliga eller om vi eventuellt kan söka oss fram på något andra vägar. Att vi skall utvärdera våra erfarenheter råder det enighet om. Då borde det också vara naturligt att regeringen får möjligheter att snabbt dra konsekvensen och styra våra insatser mot de områden där de bästa och snabbaste resultaten nås mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits. Riksdagen har möjligheter att få full insyn i detta arbete genom den parlamentariskt förankrade delegationen. Man kritiserar att utvärderingar saknas samtidigt som man inte vill ge regeringen möjlighet att dra slutsatser och komma med konkreta förslag med anledning av de utvärderingar som ändå är på gång. Det resonemanget går helt enkelt inte ihop. Det kan inte vara så att man helt slaviskt måste följa tidigare beslut, utan det måste vara både en rätt och en skyldighet för regeringen att sätta in sparåtgärder där erfarenheten säger att de ger störst resultat. Vi måste alla acceptera att metoder kan förändras och att situationer kan skifta. Fyra reservationer tar upp frågor som rör kommunernas roll i energisparandet. En av reservationerna gäller frågan, om besiktning skall vara obligatorisk eller ej. I övrigt behandlar dessa reservationer frågor om information och rådgivning, kommunala beslut om energisparstöd, osv. Skillnaden mellan majoriteten och reservanterna är här ganska liten. Vi är överens om kommunernas viktiga roll, men vi skiljer oss något när det gäller det praktiska genomförandet. I dag skall vi heller inte fatta något principiellt beslut om hur kommunernas slutliga ansvar skall utformas. Den frågan kommer att diskuteras vidare. Det finns skäl att anta att den fortsatta utvecklingen när det gäller hela energiproblematiken kan komma att spela en roll i dessa överväganden. Herr talman! I diskussionen huruvida kommunen skall ha en obligatorisk rätt att besiktiga vissa fastigheter eller inte vill jag göra ett inlägg från en något annan utgångspunkt än vad tidigare talare haft. Jag utgår i mitt inlägg från de erfarenheter som jag under de senaste veckorna gjort hos ett av de stora allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm. Hela den här diskussionen handlar om vilka insatser stat och kommun skall göra för att öka energisparandet i bostäderna. En grupp kommer emellertid bort i den här diskussionen, och det är de boende. Länge var energin så billig att den spelade en mycket liten roll i hyran. Nu håller situationen snabbt - mycket snabbt — på att förändras. Före den senaste höjningen av oljepriset för någon vecka sedan var den genomsnittliga uppvärmningskostnaden för hyreslägenheter i Storstockholm mellan 22 och 25 kr. per m?. Det gör för en trea på 75 m? ca 1 800 kr. per år. Den summan har snabbt ökat under de senaste åren, och nu hotar den att skjuta i höjden ännu mer. Den höjning av oljepriset med ca 50 96 som nu diskuteras — den senaste höjningen då medräknad — ger en bränslekostnad för denna trerumslägenhet på ca 2 500 kr. Det är självklart att de boende — oberoende av om de bor i ett flerfamiljshus eller i ett småhus — är djupt oroade över detta. Att småhusägarna gjort och kommer att göra stora insatser för att spara vet vi. Det är inte heller överraskande att hyresgästerna genom sina organisationer under den senaste tiden visat en stor och överraskande aktivitet. I många föreningar har man tagit upp förhandlingar med hyresvärdarna och diskuterat olika möjligheter att spara energi. Det är helt klart att vi med stigande oljepriser kommer att få uppleva ett allt starkare tryck från de boende i syfte att motverka de prishöjningar som blir följden av ökade energikostnader. De stora fastighetsägarna — både de allmännyttiga och de privata — har egen kapacitet för att bedöma vilka åtgärder som bör sättas in. Mindre fastighetsägare och småhusägare saknar ofta den kapaciteten. Det är då angeläget att kommunen både har resurser för rådgivning och kan vidta andra åtgärder som eventuellt behövs. Att ge kommunerna rätt att besiktiga fastigheten, om detta är nödvändigt, kan knappast vara emot de boendes intressen. De ekonomiska faktorerna blir här högst väsentliga. Min tro är att frågan om obligatorisk besiktning eller inte kommer att bli föga aktuell. De boende själva kommer att tvinga fram alla tänkbara åtgärder för att försöka klara det här problemet.

Herr talman! Eftersom några av de föregående talarna funnit det påkallat att deklarera sina partiers nuvarande inställning till energipolitik, kan det också vara på sin plats att jag helt kort deklarerar arbetarpartiet kommunisternas principiella, konsekventa syn på en i ordets rätta bemärkelse nationell politik. Vi har i en rad motioner lagt fram ett utförligt program för en sådan energipolitik. Vi har visat på att vårt land har alla naturtillgångar, alla tekniska resurser som krävs för att frigöra oss från det såväl politiskt och ekonomiskt som ur miljösynpunkt farliga oljeberoendet. Arbetarpartiet kommunisterna hävdar kort och gott att vi måste utnyttja våra alunskiffertillgånger och vår kärnkraftsindustri för både kraftoch värmeproduktion. En statlig satsning, fri från privata vinstintressen på detta område, är den ena realistiska lösningen på de problem som nu vållar både professionella politiker, enskilda hyresgäster och villaägare såväl huvudvärk som kalla fötter. I övrigt vill jag återkomma till den principiella sidan av energidebatten om några dagar, när den står på dagordningen. Låt mig därefter övergå till en särskild punkt i vår motion 2317, som berör radongasen. För några dagar sedan framträdde en representant för statens strålskyddsinstitut i TV och hävdade att om man skulle ställa lika höga krav när det gäller strålningen i landets bostäder som man gör när det gäller kärnkraftverken, så skulle resultatet bli att ett mycket stort antal lägenheter i vårt land måste utrymmas. I samband med årsskiftet fördes en debatt i bl.a. Dagens Nyheter om radonet i bostäder och den därmed sammanhängande risken för lungcancer. é Det här är inte någon ny fråga; varningar mot ett energiprogram som skulle minska ventilationen och vädringen och därmed göra även moderna och bra bostäder hälsofarliga har verkligen framförts flera gånger.

Vid jordens bildande för ca 5 miljarder år sedan bestod uranet till 23 96 av uran-235. Man vet att livet på jorden har utvecklats i en betydligt mer radioaktiv miljö än den vi nu har. Det anses också troligt att människor och djur har en nedärvd motståndskraft mot små stråldoser utspridda över år och decennier. Men så länge man inte med säkerhet kan fastslå detta, är huvudregeln i allt strålskyddsarbete att hålla alla stråldoser nere så långt det över huvud taget är möjligt. Att höga radonhalter i luften och en ökad frekvens av lungcancer hör samman — det vet man dock med mycket stor säkerhet. En del av bakgrundsstrålningen, den s.k. naturliga strålningen, kan inte göras mycket åt. Den del eller den dos som en normalsvensk får av denna naturliga strålning är omkring 100 millirem om året. Av dessa faller 30 millirem från den kosmiska strålningen och 20 millirem från det radium och kalium-40 som var och en har i sin egen kropp. Men allting i vår omgivning innehåller radium, torium och kalium-40. Varje kilo svensk granit innehåller 4 milligram uran-238, 12 milligram torium-232 och 3 milligram kalium-40. Av den bakgrundsstrålning varje normal svensk får kommer hälften, omkring 50 millirem om året, från dessa radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial och annan materia i vår närmaste omgivning. Redan 1956 visades i en svensk undersökning, som det bl.a. refererats till i statens strålskyddsinstituts broschyr Strålning i våra bostäder, som utkom 1976, att det är stor skillnad mellan olika bostäder. Det är så stor skillnad att strålningen pendlar mellan 10 millirem i vissa trähus och 100 millirem i vissa tegelhus och över 250 millirem i hus av lättbetong av alunskiffer. För dem som oavbrutet vistas inomhus och året om gäller alltså de här uppgifterna om milliremen. Detta är gammastrålning — som är av exakt samma typ som röntgen — och den påverkas inte av ventilation eller av vädring. Men byggnadsmaterialet ger inte enbart strålning genom gammastrålningen; vid sönderfallet bildas radon, som f. ö. också kommer från husgrunden. Byggnadens och grundens radiumhalt är utomordentligt skiftande. Särskilt hög är den i lättbetong av alunskiffer. Men i nästan alla bostäder stiger radonhalten i luften på några dagar till mycket höga värden om ventilation och vädring är sämre än vad de normalt skall vara. Ventilationen och vädringen är betydligt mer avgörande än byggnadsmaterialet och grundens radiumhalt. Det är mot denna bakgrund man skall se vår motion 2317, punkt 7, där vi hemställer = ”att bidragen = till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m. inte används på sätt som står i strid med strålskyddsinstitutets varningar för en ökning av koncentrationen av radon och radondöttrar i bostäderna, på arbetsplatserna etc. och därmed en ökning av risken för lungcancer”. Sverige har f. n. - som vi också påpekade i vår motion — 2 000 nyupptäckta lungcancerfall årligen. Statens strålskyddsinstitut har sedan många år varnat för radonfaran i dåligt ventilerade och dåligt vädrade bostäder. I en serie rapporter de senaste åren har strålskyddsinstitutet redovisat nya mätningar av strålningen och radonhalten i olika typer av bostäder.

Enligt rapporten från Expertgruppen för energihushållning kan det tänkas vara möjligt att spara ca 5 TWh genom minskning av luftomsättningen i det svenska bostadsbeståndet med självdragsventilation. Det skulle således kunna medföra en ökning av risken för lungcancer med 35-200 fall per år, därest de föreslagna åtgärderna skulle realiseras. Det paradoxala har alltså inträffat att i sin rädsla att utnyttja den tekniska vetenskapliga revolutionen för att tillföra människor energi sträcker man upp händerna och är rädd för kärnkraften och rädd för att vidta åtgärder som innebär mångdubbelt större risker för människorna i vårt land. De åtgärder som vi föreslår skulle innebära ett ställningstagande från riksdagen, där man sade ifrån att pengar inte fick användas för att ytterligare öka antalet radondöttrar och därmed cancerfall i vårt bostadsbestånd. Utskottet konstaterar att något särskilt uttalande från riksdagens sida i dessa delar inte är påkallat. Skall det uppfattas så att detta inte utgör något problem? Skall det uppfattas så att bostäderna även i fortsättningen skall tätas till så att de mer påminner om termosflaskor än hälsosamma bostäder? Utgör det inget problem — jag frågar utskottet det — att i vissa hus strålningen är 25 gånger större än den som tillåts enligt normerna för kärnkraftverken? Jag menar inte ett ögonblick att vi skall ställa så stora krav på vårt bostadsbestånd att större delen av bostäderna måste utrymmas. Men det måste finnas någon relation mellan de krav som ställs i det ena fallet och i det andra fallet. Det är orimligt att i en smått hysterisk strävan att spara energi för att kunna avvara vad i varje fall en del människor uppfattar som farligt, nämligen kärnkraft, skapa betydligt större risker genom att åstadkomma hälsofarliga bostäder. I reservationen 9, undertecknad av centerpartister och moderater, yrkas dessutom att vårt motionsyrkande avslås. Innebär detta att man även i fortsättningen skall använda pengar till att förändra lägenheterna i en riktning som klart strider mot strålskyddsinstitutets varningar? Jag har i dag i pressen kunnat läsa att Birgitta Dahl har frågat såväl jordbrukssom bostadsministern vad regeringen har gjort för att undanröja problemet med den farliga radongasen i bostäder. Jag vill understryka att det missnöje som kan utläsas av denna fråga är berättigat. Men jag tar mig också friheten att fråga: Om socialdemokraterna har den uppfattningen, hade det då inte varit på sin plats att de socialdemokratiska ledamöterna i civilutskottet hade biträtt förslaget i vår motion? Herr talman! Jag anser inte att den här frågan har fått en seriös behandling i utskottet och yrkar alltså bifall till vår motion 2317. Låt mig sedan framföra ett par synpunkter på vpk-motionen 2422, yrkandet 11, i vilket begärs förbud mot direktuppvärmning med elvärme. Eluppvärmning är för många, inte minst för människorna i Norrland och i andra glesbefolkade områden, den absolut bästa, den miljövänligaste och den billigaste formen av uppvärmning. Att i överdrivet nit spara energi och — detta trots att vårt land faktiskt har gott om den varan, därest vi skulle utnyttja alla de tillgångar som vi förfogar över — förbjuda eluppvärmning skulle enbart drabba de små i samhället, de sämst lottade. Och glädje skulle det endast kunna sprida på de stora multinationella oljebolagens kontor.
Herr talman! Jag skall bara något kommentera vad Rolf Hagel sade om förbud mot direktverkande elvärme. Jag sade i mitt inlägg — men Rolf Hagel kanske inte hörde det — och det framgår också av motionen, att förslaget i vpk-motionen inte avser ett absolut förbud mot eluppvärmning. Jag sade, och jag vill understryka det, att för fastigheter där koppling till fjärrvärme inte är möjlig eller där andra skäl talar för att eluppvärmning bör tillåtas skall man kunna bevilja dispens. Att däremot tillåta att stora delar av byggnadsbeståndet görs beroende av en framtida låsning till elenergi som enda värmekälla måste anses vara helt förkastligt.

Herr talman! Jag har faktiskt läst vpk:s motion. Jag har också sett den - om jag får uttrycka det så — lilla parentes som kommer i slutet, där man säger: ”Det innebär förbud mot installering av elradiatorer men medger dispensmöjligheter i sådana fall där annan uppvärmning inte är lämplig.” Detta är en så otroligt lös skrivning att det är svårt att acceptera den och ha den som rättesnöre. Om man sedan vet att bakgrunden och motivet för motionen är att man icke är villig att utnyttja den teknisk-vetenskapliga revolutionen för att försörja oss med energi, är det lätt att ta avstånd från motionskravet. Motivet är att förhindra en utbyggnad av kärnkraften och att slå vakt om att vi även i fortsättningen skall värma upp våra hus med de betydligt dyrare och från miljösynpunkt mycket sämre bränslena olja och kol. Därför kan man icke biträda denna ståndpunkt. Stora delar av vårt land har under årens föpp byggt upp sin hushållning för eluppvärmning i bostäderna, varför förslaget skulle få mycket allvarliga konsekvenser för de människor som berövas möjligheten till eluppvärmning. El är en bekväm och från miljösynpunkt ojämförligt bra energiform.
Herr talman! Så otroligt lös är nu inte denna skrivning — för den som vill begripa vad det handlar om, nämligen att det är slöseri att genom direktverkande elvärme använda en så högvärdig energiform som el till uppvärmning. Det borde var och en begripa, och det framgår för den som vill sätta sig in i ämnet. Detta har ingenting att göra med inställningen till en teknisk-vetenskaplig revolution, som Rolf Hagel talade om, utan detta handlar om praktiska ting. Det gäller på vilket område vi skall sätta in sparåtgärderna för att klara de sparoch hushållningsprogram som de flesta är överens om att vi måste söka klara.
Herr talman! Med hänsyn till det sista avsnittet i Tore Claesons inlägg måste jag nog återigen läsa högt för honom ur vpk:s motion 2422. Man polemiserar där framför allt emot regeringens skrivning i eluppvärmningsfrågan och säger att propagandan för användning av el är ”direkt avsedd att motivera den fortsatta utbyggnaden av atomkraften”. Alternativet till atomkraft måste, såvitt jag begriper, även för Tore Claeson — om han inte bara vill plocka pinnar och mossa — vara antingen kol eller olja. Det är alldeles riktigt att Tore Claeson aldrig kan övertyga mig om det rätta i att biträda detta krav. Men det måste vara betydligt värre för Tore Claeson att han inte ens kan övertyga sina partikamrater i Norrbotten om att de skall gå ut och kämpa för denna motion — det borde ju ligga närmare till hands.

Herr talman! Det internationella medvetandet är i dag större än någon gång tidigare i vårt lands historia. Ändå är det bara ett frö till vad det kunde vara. Hur mycket orkar vi ta åt oss av världens nöd? Vi kanske sitter där hemma framför TV-n och kopplar av efter jobbet. Och så tränger sig världens elände in i vardagsrummet: de svältande barnen, flyktinglägren, krig, förtryck och förtvivlan. Hur mycket av det tränger igenom vår känslohud? Åtskilligt skjuter vi ifrån oss. Men en del kan inte undgå att tränga sig igenom — trots avstånden som annars dämpar. Ofta griper oss då vanmakten; skuldkänslorna kommer krypande för att vi är så gynnade. Men sedan? Ja, vi kanske försöker ruska av obehaget. Vi kanske ger några tior till en insamling eller något liknande. Men sammanhanget — meningen — hittar vi inte. Molande skuldkänslor tar kraft, men de leder inte vidare.

Skall u-landsinformationen finna sin mening, då måste den nå det frö till solidaritet som vi bär inom oss, då måste den kopplas till ett engagemang som gäller mitt jobb, min förening eller mitt liv i övrigt. Hur mycket av världens problem som vi kan ta till oss och vad vi kan använda den informationen till beror först och främst på folkrörelserna och deras arbete. Skall det svenska samhället genomsyras av solidaritet med de fattiga och förtryckta folken, då måste folkrörelserna sätta sin prägel på samhällsutvecklingen, då måste de cyniska värderingar som föds av de kalla privata vinstintressena trängas tillbaka till förmån för de värderingar som springer fram ur folkrörelserna. Därför var det en bra grund för ulandsinformationen som murades under den socialdemokratiska regeringens tid. Den grunden håller att bygga vidare på. Det var organisationerna som fick den centrala rollen i den informationsplan som arbetades fram i början av 1970-talet. Deras andel av de växande informationspengarna skulle öka undan för undan. I dag har de drygt två tredjedelar av de statliga anslagen. Det är svårt att informera om de internationella sammanhangen, och det är ännu svårare att påverka och förändra attityder. Därför måste u-landsinformationen i stora drag bedömas ha varit framgångsrik. Det gäller både för organisationerna och för SIDA:s egen informationsverksamhet. De internationella kunskaperna är i dag både bredare och djupare än förut. Vår u-landsopinion är starkare, och den står sig ganska bra i jämförelse med opinionen i andra länder. Men vi kan inte slå oss till ro med vad som åstadskommits. Tvärtom, vi vet inte hur hållfast u-landsopinionen är om den utsätts för allvarliga påfrestningar. Vad som väcker farhågor just nu är tecknen på hårdnande motsättningar mellan invandrare och den övriga svenska befolkningen. Det fortsatta arbetet med u-landsinformation bör utgå ifrån att dagens internationella medvetande bara är den första gnistan till morgondagens solidaritet. Socialdemokraterna har i den biståndspolitiska utredningen drivit på för att förbättra och utveckla u-landsinformationen. De förslag och motiveringar som utrikesutskottet nu för fram överensstämmer i stort sett med vår linje. Det betyder samtidigt tummen ner för den vidlyftiga reservation som moderaterna fogat till den biståndspolitiska utredningen. På en punkt använder de borgerliga partierna sin majoritet för att brutalt köra över flertalet av remissinstanserna. Där protesterar socialdemokraterna. Frågan gäller vilka organisationer som skall få stöd till sin u-landsinformation just i form av de s.k. generella bidragen. Visst kan det vara en fördel för en organisation att garanteras en viss summa pengar varje år. Det ger trygghet och långsiktighet i planeringen. Det ger frihet under ansvar i verksamheten. Ändå vill ingen, såvitt jag vet, sträcka ut de generella bidragen till alla organisationer som kan få statliga pengar för u-landsinformation. Tvärtom talar man i alla läger om restriktivitet när det gäller att bestämma den krets som får generella bidrag. Om man skulle gå med på allmänna bidrag till alla tänkbara organisationer utan att i förväg pröva vilken verksamhet de kommer att driva, så blir det förmodligen startsignalen till en ihållande dragkamp om pengarna. Mycket av den kraft som behövs i själva informationsverksamheten skulle ödas i kampen om att få mesta möjliga generella bidrag. Att försöka stryka ut de otillräckliga informationspengarna som tunn fernissa över Organisationssverige skulle missgynna organisationer som vill göra extra insatser, det skulle försvåra satsningar på stora projekt och det skulle totalt sett göra informationen svagare. Nu föreslås att generella bidrag skall gå inte bara till de centrala löntagarorganisationerna och de godkända bildningsförbunden utan också till en del andra. Det gäller Svenska FN-förbundet, den kooperativa stiftelsen för utvecklingssamarbete och en kristen samarbetsorganisation. Vidare föreslås att SIDA skall ge ett stående bidrag till Sveriges ungdomsorganisationers landsråd. Allt detta är socialdemokraterna med på. Det rör sig här om organisationer som har förutsättningar för en omfattande u-landsinformation och som dessutom har klara och entydiga gränser till resten av Organisationssverige. Däremot tror vi att de borgerliga är på fel väg när de i motsats till remissopinionen vill ge generella bidrag också till Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation. Vi anser att dessa organisationer både kan och bör bedriva u-landsinformation. Vi anser det också vara rimligt att de får statliga informationspengar. Men det är inte det saken gäller. Frågan är: Skall de få bidrag i just den generella formen? Då hamnar vi på de hopplösa gränsdragningarnas sluttande plan: Varför skall fiskarena få men inte trädgårdsmästarna? Varför skall hantverksoch industriorganisationen få men inte ett tjogtal andra näringsorganisationer? Varför skall det producentkooperativa LRF få men inte det konsumentkooperativa KF? Tar vi steget ut i de oklara gränsernas område vet vi inte var vi hamnar till slut, och då är det inte säkert att det i längden går att klara den fasthet och stadga som även de borgerliga partierna säger sig vara för. När det sedan gäller biståndets organisation beklagar vi att regeringen inte lyckades få fram förstärkningar av långsiktsplaneringen och utredningsarbetet vid SIDA. Med tanke på de stora krav som kommer att ställas på biståndsorganisationen under 1980-talet ger utrikesutskottet regeringen bakläxa och ger till känna att ökad vikt bör läggas vid lednings-, långsiktsplaneringsoch utredningsfunktionerna. Det kan inte vara utskottets sak att ta upp enskilda tjänster eller organisationstekniken, utan det får regeringen göra ett nytt försök att reda ut.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

Herr talman! Genom dagens beslut kommer anslaget till u-landsinformation att höjas avsevärt. Närmare 20 miljoner kommer att avsättas för detta ändamål. Troligen uppnås därmed det maximala belopp som i dagens läge kan användas för sådan information, eftersom det dels finns gränser för människors förmåga att ta emot information, som Jan Bergqvist också pekade på, dels uppstår svårigheter av administrativ art. Det har också blivit nödvändigt att låta en allt större del av anslagen gå till enskilda organisationer för att de med sina personella resurser skall kunna bidra till att informationen verkligen når ut. SIDA skulle knappast ensam klara den upplysning och information som är nödvändig och vilken bidrar till att öka kunskaperna om förhållandena i tredje världen men också om omfattning, verkan och resultat av vårt bistånd. Moderata samlingspartiet har i motionen 1205 understrukit vikten av att SIDA:s information präglas av opartiskhet och saklighet. Att så inte alltid varit fallet finns det vittnesbörd om. Utskottet har instämt i detta motionskrav och betonar att sakligheten är särskilt betydelsefull eftersom SIDA materialet måste kunna tjäna som faktabas för alla övriga parter. De enskilda organisationernas information står i högre grad fri från kravet på opartiskhet, eftersom varje organisation helt naturligt låter egna värderingar och uppfattningar komma fram i sin verksamhet. Det gäller också när man informerar om u-länder och bistånd. Från vissa håll bedrivs t.ex. en skräckinformation om länder i Latinamerika, medan brott mot mänskliga rättigheter i socialiststater förtigs. Som ett fritt och demokratiskt land har vi råd till mångsidighet i informationen. Det vore mig fjärran att vilja påverka enskilda organisationer i deras på ideologisk grund byggda informationsverksamhet. Det skulle dessutom vara lönlöst. Däremot har jag och andra med mig rätt att kräva att fördelningen av de medel som skulle användas för information grundas på regler som är rättvisa och som tillgodoser kravet på opartiskhet. Så är inte fallet med de mer än 13 milj.kr. som anslås till enskilda organisationer, och särskilt gäller detta de medel som fördelas mellan studieförbunden efter en särskild fördelningsnyckel. Allan Hernelius och jag har därför i ett särskilt yttrande krävt en översyn av dessa fördelningsregler. Utskottet säger emellertid att utskottet inte har anledning ifrågasätta de etablerade principerna på detta område, något som således Allan Hernelius och jag gör i vårt särskilda yttrande. 1972 fattades första gången beslut om en fördelningsnyckel för informationsmedel till studieförbunden — anslaget var då obetydligt mer än 1 milj.kr. Principen var krånglig, och studieförbunden var inte enhälliga i fattandet av beslutet. Motförslag lades också fram om ett system som mera var baserat på förbundens verksamhet. 1973 föreslog ABF att antalet medlemmar skulle ligga till grund för fördelningen. Då hade anslaget tredubblats. ABF hade genom kollektivanslutning av fackföreningsförbund, pensionärsorganisationer, hyresgästförbund m.fl. 5 296 000 medlemmar. En person som var medlem i flera av dessa olika organisationer kom därigenom att dubbeleller flerdubbelräknas som underlag för fördelningen av informationsmedlen. Att så var fallet visas av att antalet uppgivna medlemmar i ABF vid den tiden var större än det totala antalet svenskar mellan 16 och 70 år. Tillsammans hade studieförbun den 9,1 miljoner medlemmar. Siffran lär i dag vara 12 miljoner. Enligt ABF:s förslag skulle de tilldelas 58 26 av informationsmedlen. Medborgarskolan lade fram ett förslag som grundades på verksamhetsintensiteten. När man skulle besluta blev det stormiga sammanträden, och det framkom olika uppfattningar på olika håll. Man anförde att principerna för medlemsregistrering växlade kraftigt mellan olika studieförbund. Många s.k. medlemmar hade över huvud taget ingen som helst kontakt med studieförbunden. Att ABF kämpade hårt kan man förstå. Det gällde åtskilliga hundratusentals kronor. Folkuniversitetet anförde att av samtliga kriterier för anslagsberäkning är medlemsantalet i studieförbunden det minst relevanta. ABF återkom 1976 men blev nedröstat, varefter beslutet rycktes upp igen då tillräcklig majoritet inte hade funnits. Folkbildningsförbundet fick så gå till SIDA 1976 utan att kunna lämna eget förslag om beräkningsgrund. Av intresse är att Vuxenskolans tidskrift Impuls i en artikel den 10 juli 1976 starkt kritiserade metoderna att använda medlemsantalet som beräkningsgrund. I artikeln påpekas att ABF, som fått 42 26 av medlen, endast redovisade 18 926 av studiecirklarna, medan Vuxenskolan, som fick 15 26 av informationsanslaget, redovisade 27 96 av studiecirklarna. Sedan SIDA fastställde beräkningsgrunderna efter särskilda principer, där medlemsantalet ligger som grund för 22,5 26, har ingenting hänt mer än att de övriga studieförbunden har konstaterat att det inte lönar sig att bråka mer. Herr talman! Allan Hernelius och jag har emellertid med vårt särskilda yttrande velat peka på de rådande missförhållandena och kanske också ge dem som inte är nöjda med de nu gällande fördelningsgrunderna litet råg i ryggen. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När moderaterna talar om den politiska kollektivanslutningen brukar de av någon anledning glömma att det finns en fullständig reservationsrätt. Jag känner några ungdomar i Göteborg som dansar folkdans och som har blivit kollektivanslutna till moderaternas studieförbund Medborgarskolan. Men de har tyvärr ingen reservationsrätt. Sedan vill jag konstatera att moderaterna blåste väldigt i stridslurarna i sin reservation i den biståndspolitiska utredningen, men nu är det bara ett pip kvar. Moderaterna har inte ens ett eget yrkande.
Herr talman! Jag berörde inte alls kollektivanslutningen som princip. Det har funnits tillfälle att göra det i andra sammanhang. Mitt anförande har handlat om det felaktiga i att använda studieförbundens medlemsantal som grund vid fördelningen av anslag. Det är något helt annat. Av Jan Bergqvists anförande kunde man få uppfattningen att han menar att kollektivanslutningen, även om han gillar denna, just därför att den på detta sätt kan förekomma inom olika studieförbund är olämplig som beräkningsgrund. Herr talman! I övrigt vill jag erinra om att den biståndspolitiska utredningen tillsattes av en socialdemokratisk regering som också satt när utredningen framlade sitt betänkande. Sedan frågorna behandlats har vi haft en borgerlig trepartiregering, och nu har vi en folkpartiregering.
Herr talman! Det är ändå värdefullt att Ingrid Sundberg nu medger att samtliga studieförbund använder sig av kollektivanslutning. I det särskilda yttrande som moderaterna har i utrikesutskottets betänkande står det nämligen: ”Genom att en organisation kan tillämpa en princip om kollektivanslutning -—--.” Det gäller således alla studieförbund.
Herr talman! Jag kanske skulle förklara att jag känner till vävcirklar, folkdanslag och andra sammanslutningar som bedriver en form av studiecirkelverksamhet, låt vara inom konstnärligt område, och därmed utnyttjar Medborgarskolan. I flera av de fallen låter man gruppen ansluta sig till studieförbundet. Men, herr talman, vad jag vet har Medborgarskolan inga organisationer kollektivanslutna till sig på samma sätt som ABF. Dessutom kan en cirkel eller grupp på 30-40 människor — det är de fallen jag känner till — knappast jämföras med 5,3 miljoner människor när det gäller beräkning av underlaget för bidrag.

Herr talman! Vpk har i motionen 590, yrkandet 2, begärt att riksdagen under punkten C 3. Information i bil. 6 till budgetpropositionen utöver i propositionen föreslagna belopp anslår 2,7 milj.kr. som skall utgå till Afrikagrupperna i Sverige samt kommittén Isolera Sydafrika. De nämnda organisationerna har satt i gång en omfattande upplysningskampanj om apartheidsystemet i Sydafrika. I arbetet deltar ett stort antal av de politiska och religiösa ungdomsorganisationerna i Sverige. Vi menar att det är viktigt att denna informationskampanj ges ett sådant stöd att den når ut till varje människa i detta land —detta inte minst med tanke på att regeringen lagt fram ett lagförslag som avser att försvåra nyinvesteringar i Sydafrika för svenska företag. Men kampanjen är också viktig därför att bl.a. svenska massmedia inte på ett tillfredsställande sätt informerat om kampen och situationen i södra Afrika. Utskottet avstyrker vårt yrkande genom att hänvisa till att informationsanslaget höjs med 2,6 milj.kr., alltså ungefär den summa som vi begärt. Men den höjning som föreslås av regeringen och utskottet skall användas för att öka antalet organisationer som erhåller generella bidrag — och bland dessa finns som bekant inte Afrikagrupperna. Jag vill med de här orden yrka bifall till motionen 590, yrkandet 2.

Herr talman! I betänkande nr 30 från utrikesutskottet behandlas frågan om anslag och riktlinjer för u-landsinformation och biståndets organisation. Till grund för det betänkandet ligger dels regeringens förslag i budgetpropositionen beträffande u-landsinformation, SIDA:s administration och biståndsutbildningsnämnden, dels det förslag som regeringen lagt fram i den särskilda propositionen beträffande riktlinjer för u-landsinformation och biståndsverksamhetens organisation. Särpropositionen grundar sig i sin tur på biståndspolitiska utredningens två betänkanden U-landsinformation och Internationell solidaritet samt Biståndets organisation. Inom de båda ämnesområdena är det bara mindre justeringar som föreslås. I stort sett rör det sig om en bekräftelse av riktigheten och önskvärdheten beträffande redan påbörjad utveckling och praxis för verksamheten. Jag kan alltså hålla med Jan Bergqvist när han säger att en bra grund har lagts under den socialdemokratiska regeringens tid och att den håller för att bygga vidare på. Vad gäller u-landsinformationen konstateras nu i propositionen att ”informationsverksamhetens mål och syften —-—-- har präglats av en betydande kontinuitet”. Målet är enligt propositionen ”att utveckla människors kunskaper om och intresse för förhållanden av betydelse för uländernas utveckling. Därmed kan engagemanget för Sveriges internationella solidaritetspolitik fördjupas.” Det slås fast att SIDA liksom hittills skall vara det statliga organet för u-landsinformationen, liksom att SIDA och de organisationer, som mottar den största delen av anslaget, har skilda roller i det opinionsbildande arbetet. Genom dagens beslut kommer riksdagen att ställa sig bakom propositionens uttalande, att satsningen på löntagarorganisationer, studieförbund och enskilda organisationer varit riktig och att den satsningen förmodligen bidragit till att förstärka u-landsengagemanget i Sverige. Vidare uttalas i propositionen att organisationerna har kunnat bedriva u-landsinformation i mycket fria former och utifrån de olika värderingar och samhällsuppfattningar som präglar varje enskild organisation. Departementschefen anser att den ansvarsfördelningen bör kvarstå väsentligen oförändrad. Av vikt är att utrikesministern i propositionen särskilt vill betona betydelsen av att stödet till mindre organisationer fortsätter att utökas.

Det medför att vi får ungefär en halv miljon kronor mer på det anslag, varifrån de mindre organisationerna efter ansökan kan få bidrag. Även för dessa sker det alltså en väsentlig utökning. Det föreslås en väsentlig utvidgning av det generella bidragssystemet. Svenska FN-förbundet får generellt bidrag, även Swedish Cooperative Centre och en planerad kristen samorganisation. SUL, dvs. Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd, får garanterad planeringstrygghet genom ett stående årligt bidrag. Vad beträffar dessa organisationer är vi eniga i utskottet. Striden står beträffande den utvidgning som föreslås av bidragen till LRF, Sveriges fiskares riksförbund och SHIO. Socialdemokraterna har reserverat sig på denna punkt. Alla dessa tre organisationer arbetar inom områden som är viktiga ur biståndssynpunkt. Landsbygdskooperationen och landsbygdens utveckling är ett huvudinslag i vårt biståndsarbete. Fiskeinsatserna är ofta väsentliga för mottagarländerna. Utvecklingen av småindustri och hantverk är också viktig för att man skall kunna åstadkomma en balanserad utveckling i mottagarländerna. Genom generella bidrag kan organisationerna bygga upp en u-landsinformation som ökar och befäster medlemmarnas intresse och som stärker dessa organisationers förmåga att lämna bistånd. I ett läge där utvecklingssamarbetet breddas till att bl.a. engagera mindre industri och fiske är det väl ändå naturligt att öka informationsbidragen till de organisationer som företräder dessa verksamheter. Det är lika viktigt att nå dessa grupper i vårt samhälle med u-landsinformation som det är att nå löntagarna. Det finns alltså ingen anledning att särbehandla löntagarna genom att bara ge deras organisationer generella bidrag. Hantverkaren, bonden eller fiskaren bör ha samma rätt till u-landsinformation som arbetaren eller tjänstemannen. Prästen och läraren har det redan, eftersom de genom SACO/SR har fått generellt bidrag genom sin fackliga organisation sedan systemets början. Till Ingrid Sundberg vill jag säga att utskottet inte ansett att riksdagen bör gå in och peta på reglerna för fördelning av anslagen. Det ankommer på SIDA:s styrelse att avgöra medlens fördelning efter förslag från beredningen för u-landsinformation. Hittills har dessa frågor avgjorts av SIDA efter ett samråd med organisationerna, och det är ett system som bör fortsätta enligt utskottet. Jag vill erinra fru Sundberg om att antalet medlemmar i medlemsorganisationerna bara är ett av de fyra kriterier för fördelningen som i dag tillämpas. När vi införde detta system och bestämde oss för en något ändrad bedömningsgrund visade det sig att skillnaden då det gällde utslaget i form av bidrag för de olika studieförbunden blev mycket liten i förhållande till tidigare. Om någon av Ingrid Sundbergs argumentering fick intrycket att antalet medlemmar ger ett 100-procentigt utslag i bidragen, så är detta fel. Jag är säker på att det inte var Ingrid Sundbergs mening, men en del av hennes argumentation kunde ändå missförstås på den punkten. Jag vill också understryka att utskottet än en gång slår fast att en rad skäl talar för inrättande av en allmän beredning i internationella och utrikespolitiska frågor och att effektiviteten i informationsåtgärderna i sådana frågor skulle öka, om en dylik beredning inrättades. Detta konstaterande som svar på en moderatmotion innebär en klar meningsyttring från riksdagen till förmån för att en sådan beredning bör inrättas. Det samråd som nu försiggår med berörda organisationer kan därför ske med en klar riktning angiven av riksdagen. Vad gäller biståndets organisation är betänkandet enhälligt. Det är ganska naturligt, eftersom inga radikala förändringar påyrkats av biståndspolitiska utredningen, då det förväntas att det direkta utvecklingssamarbetet under de närmaste åren kommer att ske huvudsakligen i de former som nu tillämpas. Samtidigt understryks i både propositionen och utskottsbetänkandet behovet av flexibilitet i SIDA:s arbetsformer och av en anpassning till ofta snabbt uppkommande nya arbetsuppgifter liksom till de ändrade krav som en svår och varierande arbetsmiljö ställer. Därför understryker utskottet behovet av att fortlöpande diskutera och se över organisation och ledningsmetoder. Med hänsyn härtill är det, som utredningen och departementschefen i propositionen understryker, önskvärt att SIDA liksom hittills lämnas frihet att själv besluta om de administrativa formerna för arbetet. Organisatoriskt sker nu en förstärkning av SIDA både på biståndskontoren och här hemma. Det är en välbehövlig personalförstärkning. Anslagsmässigt betyder det att utöver budgetpropositionens förslag nu anslås nästan 5 milj.kr. till personalförstärkningar. Under 1970-talet har, allteftersom viktiga samarbetsfrågor med u-länderna utanför biståndsområdet identifierats, en rad olika samarbetsorgan utvecklats. Utskottet konstaterar här att en lämplig och fungerande rollfördelning vuxit fram. Det är också därför som bara lätta organisatoriska justeringar nu görs. Utbildningsberedningen, som i huvudsak svarar för administrationen av det bredare samarbetet, flyttas över till UD från utbildningsdepartementet, och SAREC — dvs. beredningen för u-landsforskning — övergår till att bli ett permanent organ med särskild instruktion. Dess klart markerade forskningsidentitet slås fast, likaså dess nära samverkan med SIDA. Förutsättningarna för samordning förbättrades i och med att det departementala ansvaret för biståndsanslagen 1970 samlades i ett enda departement, nämligen UD. Nya organ bör, som biståndspolitiska utredningen påpekar, naturligtvis inrättas bara om det finns starka skäl härför. Utskottet stryker nu under vikten av att behovet av samordning mellan berörda organ fortlöpande uppmärksammas. Inte minst är detta angeläget när det blir fråga om nya institutionella engagemang och arbetsuppgifter. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! När man lyssnade på David Wirmark kunde man få den uppfattningen att det som SIDA:s styrelse hanterar med eller utan samråd skall riksdagen inte lägga sig i. Jag vill då erinra David Wirmark om att i den mån riksdagen har uttalat något i denna fråga är detta inte utanför reglerna. Jag vill vidare erinra om att jag i mitt anförande påpekade att till grund för beräkningen ligger medlemsantalet i studieförbunden, som svarar för 22,5 96 av beräkningsunderlaget. I övrigt vill jag erinra om att det är det David Wirmark närstående studieförbundet Vuxenskolan som har påtalat de felaktigheter, eller ibland t. 0. m. orimligheter, som man kan finna i den fördelningsmetod som nu gäller. Vi har, herr talman, inte ställt något yrkande på den punkten, men det kan vi kanske göra senare, när vi mera ingående fått konstaterat uppfattningen i den här frågan hos samtliga studieförbund.
Herr talman! Jag beklagar att David Wirmark inte ville diskutera de gränsdragningsproblem som kan uppstå, om man nu ger sig ut på det här oklara fältet. Jag tog några exempel på nya organisationer som kan komma in med begäran om generella bidrag och sade att hela systemet kan komma att slitas sönder av en dragkamp om generella bidrag. Jag tror det är viktigt att vi diskuterar den saken. Sedan tycker jag att David Wirmark var litet väl demagogisk när han undrade varför inte också hantverkaren, bonden och fiskaren skulle få möjligheter till information — underförstått att de i dag inte har chans att få information. Detta är alldeles fel. Vi kan som ett exempel ta LRF. Det är ju så att både LRF och KF ingår som de största samarbetspartnerna i den kooperativa stiftelsen för utvecklingssamarbete. Denna stiftelse skall nu få ett generellt bidrag. Dessutom kan LRF få särskilda projektpengar. Detta borde väl vara intressant att diskutera, om LRF nu vill bygga upp en ambitiös informationsverksamhet, vilket jag hoppas. Ger man generella bidrag över hela linjen och inte får ordning och fasthet i systemet, då finns risken att LRF inte kan få tillräckligt med pengar till/bra projekt därför att anslaget är utspritt på så förfärligt många generella bidrag att informationen kommer att förlora i styrka.

Herr talman! Det är riktigt att gränsdragningen är ett problem, men redan det faktum att vi gör ändringar i den —-en del av dem i enighet — här i dag tyder på att den nuvarande gränsdragningen inte har varit helt utan problem. Det förslag som utredningen kom med och som omfattar generella bidrag till SHIO, LRF och Sveriges fiskares riksförbund är analogt med det förslag till anslag inom vuxenutbildningen som antogs av 1976/77 års riksdag. Reglerna för bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser ändrades då så att anslag för den verksamheten också skall utgå generellt till de här tre organisationerna. Jag vill alltså inte förneka att det kan uppstå gränsdragningsproblem även i framtiden, men det är principiellt inget nytt problem och det blir inte värre genom denna utvidgning. Här har vi faktiskt rättat till en orättvisa som har funnits i det hittillsvarande systemet. Till Ingrid Sundberg vill jag säga att jag citerade utskottet när det gällde reglerna för hur medlen till studieförbunden skall fördelas. Utskottet säger att det ankommer på SIDA:s styrelse att avgöra om medlens fördelning efter förslag från beredningen för u-landsinformation och tycker inte att det systemet skall ändras. Det tycker inte jag heller. Det skulle bli ganska oregerligt om vi här i riksdagen skulle detaljbesluta hur mycket den och den organisationen skulle få. F. ö. är det min personliga åsikt att den bedömningsgrund som man nu har kommit fram till i fråga om studieförbunden nog är en ganska bra kompromiss. Att lyfta ut en enda faktor och ha en stor debatt kring den tror jag inte gagnar saken — medlemsantalet svarar faktiskt bara för en fjärdedel av bedömningsgrunden.
Herr talman! Det är ändå ett faktum att flertalet remissorgan har gått emot utvidgningen till LRF, SHIO och Sveriges fiskares riksförbund. Vad svarar David Wirmark när trädgårdsmästarna kommer och säger att ”vi vill också ha generella bidrag”, när ett 20-tal andra näringsorganisationer säger att ”vi sysslar också med småindustri, vi vill också ha generella bidrag”? Vad svarar David Wirmark när handikapporganisationerna säger att ”vår verksamhet är av stor betydelse för biståndsverksamhet, katastrofhjälp och sådant”, när Röda korset, Lutherhjälpen, KF begär generella bidrag? En utvidgning som kan klart avgränsas så att man fortfarande har möjlighet att satsa pengar på stora projekt kan vara riktig, men när man utvidgar systemet till att gälla organisationer som inte har några särpräglade gränser i Organisationssverige blir det problem, och risken är att de problemen blir mycket stora.
Herr talman! Jag har medgivit att det i dag finns gränsdragningsproblem och att det även efter dagens beslut kommer att finnas sådana. När nya organisationer begär bidrag får vi ta ställning till deras önskemål mot bakgrunden av de fakta som de presenterar. De tre organisationer som socialdemokraterna i dag motsätter sig skall få bidrag arbetar inom områden som är mycket viktiga för biståndsverksamheten. Vi har stora och viktiga fiskeprojekt i många av mottagarländerna. Vi vet att i de flesta mottagarländerna är landsbygdsutvecklingen och jordbrukskooperationen ett av de största biståndsområdena. Vi vet också att för att få i gång en balanserad utveckling är småindustri och hantverk viktiga. Då är det väl rimligt att vi även på informationssidan ser till att dessa organisationers medlemmar har samma möjligheter som andra grupper i samhället att bli välinformerade. Jag för min del berörs illa av anspråken på att enbart löntagarorganisationerna skall ha de generella bidragen. utskottsmajoriteten föreslår?

Herr talman! Jag försökte tidigare ta upp en diskussion där jag visade att om man ger generella bidrag till väldigt många organisationer kan det bli så att den totala effekten av informationen kraftigt försvagas. Det kant.o.m. bli så att en organisation som LRF får mindre möjlighet att informera än om man inte utsträcker det generella bidraget så att man får gränsdragningsproblem. Jag konstaterar att de exempel på problem som jag tog fram i mitt anförande har varken David Wirmark eller Sture Korpås konkret gått in och diskuterat, utan de har talat om andra saker. Faktum kvarstår att om man vill ha ett system som står sig för framtiden och som möjliggör att man satsar på stora projekt, så att de organisationer som vill göra extra insatser får möjlighet till det, då får man vara försiktig. Det erkänner ju alla i princip. Men vad blir konsekvensen om vi tar det steg som

Herr talman! Jag blir väldigt förvånad över vad Sture Korpås nu säger. Vi har klart deklarerat att vi anser att de här nämnda organisationerna både kan och bör bedriva u-landsinformation. Vi anser det rimligt att de får statliga informationspengar. Men det är ju inte den saken vi diskuterar nu. Vi diskuterar om pengarna skall utgå just i den generella formen. Vår uppfattning är att vi då får mycket svåra gränsdragningsproblem. Det finns en massa andra näringsorganisationer som med samma argument kan hävda att de också skall ha generella bidrag. Det går an att säga att en del av trädgårdsmästarna är med i LRF, men de har ändå en annan organisation, Trädgårdsnäringens riksförbund, som sin huvudorganisation, och många är med bara i den. Både LRF och KF ingår som de största samarbetsparterna i den kooperativa stiftelsen för utvecklingssamarbete. Den föreslås nu få generellt bidrag. LRF kommer därför den vägen i åtnjutande av en hel del pengar. Dessutom kan man få särskilda projektpengar. Den bild som Sture Korpås tecknade från sin hemsocken visar därför icke på något allmängiltigt; det är en bild som det mycket väl går för sig att ändra.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar var uppe i riksdagen i december 1978. När vi nu återkommer från socialdemokratiskt håll är det inte utan orsak. Vi är ute i ett angeläget ärende. I grunden gäller frågan hur återkravet sker av bidragsförskott. Det är ett led i kampen mot den sociala utslagningen i samhället. Kraven på den underhållsskyldige gäller också den del av avtalet som överstiger bidragsförskottsbeloppet. Kraven kan alltså bli för betungande, och skuldbördan växer för de underhållsskyldiga. Jag betraktade frågan om ändrade regler i detta avseende som en huvudfråga :i familjelagssakkunnigas förslag, när det kom på våren 1977. Detta förslag tillstyrktes av åtskilliga remissinstanser. Det var tillfredsställande. Vårt förslag i familjelagssakkunniga gick helt enkelt ut på att försäkringskassorna skulle kontinuerligt pröva betalningsförmågan hos den underhållsskyldige. Ändrade förhållanden i ekonomiskt hänseende skulle innebära ändrade återkravsbelopp. Avtalens och domarnas storleksbelopp blev därför av sekundär betydelse och kunde ändras efter hand. För den underhållsskyldige hade de inte primär betydelse i de fall där bidragsförskott utgick. Nu följde inte den borgerliga regeringen vårt förslag. Man sköt på frågan om sättet att återkräva bidragsförskott. Vi hade inom socialdemokratin en viss förståelse för detta, och anledningen till det var att försäkringskassorna inte vara beredda att ta över detta arbete utan närmare utredning och prövning. Man hade helt enkelt för mycket att göra just vid det tillfället. Regeringen sade att ensamförälderkommittén får utreda frågan vidare. Vad vi ville inom socialdemokratin och vad vi vill nu är att denna utredning tar upp det här problemet med förtur. Vi menar att det är mycket brådskande. Det var delade meningar mellan socialdemokraterna och den borgerliga majoriteten också i fråga om hur stort belopp som den underhållsskyldige skulle få behålla för sig själv, sina eventuella barn och sitt nya familjeförhållande. Vi ville ha ett generösare prövningsförfarande. Inte heller här följde riksdagsmajoriteten vårt förslag, och nu visar sig svårigheterna. Socialnämnderna blir nu överhopade med arbete för att räkna om avtalen. Också domstolarna kommer säkerligen att få mer att göra, även om det där sker en viss eftersläpning. Förbehållsbeloppen är låga, och detta drabbar de lågavlönade i mycket hög grad. I den socialdemokratiska reservationen till det nu föreliggande betänkandet har vi sagt att riksdagen bör skriva till regeringen och beställa ett förslag från ensamförälderkommittén och samtidigt begära att kommittén tar upp frågan med förtur. Utskottsmajoriteten säger att frågan utreds och tycker att man kan nöja sig med att frågan om reglerna rörande förbehållsbeloppet för den underhållsskyldige får prövas av kommittén för den händelse kommittén stannar för ett nytt återkravssystem. Vi tycker att det är ett mycket svagt uttalande. Vi vet inte alls vad som kommer att hända i utredningen. Detta är ju inte någon beställning. Det är svagt och till intet förpliktande. Herr talman! Det är tre parter involverade i detta drama —- jag använder det ordet. Det är barnet naturligtvis, som måste ha sin försörjning säkrad. Det är den underhållsberättigade — och där utgår sedan länge bidragsförskott. Vi kanske kan säga att den parten därför kan anses skyddad. Men så är det den underhållsskyldige. Vi har både tidigare och nu i motioner påpekat olägenheterna med det nuvarande systemet. Skuldbördan ökar, och det blir svårigheter för de personer det gäller. I kölvattnet av detta följer ofta en social utslagning. Nu har regeringen infört nya regler. Jag har redan sagt att det nu pågår en prövning ute i socialnämnderna. Enligt uppgifter ifrån dessa kommer detta att ta mycket av deras arbete i framtiden, eftersom det gäller en mycket omfattande omräkning av avtalen. Som jag också sade kommer sedan domstolarna att följa efter. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen i socialutskottets betänkande 43, som innebär en beställning till regeringen att påskynda utredningsarbetet så att vi får ordning på dessa förhållanden.

Herr talman! Såväl i år som vid tidigare behandling kan man av vad utskottet säger i betänkandet i den här frågan utläsa att en ändring i bestämmelserna om återkrav av bidragsförskott är nödvändig. Både utskottsmajoriteten och reservanterna betonar att ytterligare överväganden erfordras. Vid tidigare behandling framhölls att utskottet utgår ifrån att kommittén för översyn av samhällsstödet till ensamstående föräldrar tar upp frågan. Kommittén kommer såvitt jag har erfarit att erbeta också under hela 1979. Då man har att behandla också bidragsförskottsinstitutet ligger ju frågan om återbetalningsskyldigheten i så nära anslutning därtill att man svårligen kan tänka sig att den inte tas upp, i synnerhet som nu socialutskottet, liksom tidigare, förutsatt att så sker. Vi har ju i detta betänkande upprepat samma skrivning som vid tidigare behandling. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Vi kunde ha nöjt oss med det. Frågan behandlades i december och vi kunde ha låtit bli att motionera igen i januari. Men anledningen till att vi återkommer är ju att ensamförälderkommittén är en stor utredning som kommer att ta lång tid. Fru Swartz talar om att den kommer att arbeta under hela 1979 — den kommer säkert att arbeta ännu längre. Det tar för lång tid. Vårt yrkande i reservationen är att utredningen skall ta upp denna fråga med förtur. Den kan arbetas fram oavsett vad utredningen kommer till för resultat i övrigt.
Herr talman! Får jag säga till Evert Svensson att denna fråga måste hänga så pass mycket samman med denna utrednings arbete att man kan fråga sig om det vore rätt att bryta ut den. F. ö. vill jag bara ytterligare stryka under att jag tror det är som Evert Svensson säger. Det måste ske en förändring. Och vi ser fram mot detta utredningsarbete, som skall läggas till grund för de ändringar som behöver göras.
Herr talman! Vi är naturligtvis tacksamma för att vi är överens om att det är ett angeläget problem. Men det rymmer alltså två saker: Dels är det fråga om hur stort förbehållsbeloppet är. Vi har från socialdemokratiskt håll velat vara generösa, vilket beror på att vi är medvetna om den utslagning som sker på grund av att skulderna växer, att man tar ut för mycket pengar. Dels måste frågan om återkrav föras över till försäkringskassorna. Det senare är en sak som vi kanske inte kan genomföra omedelbart, och därför har vi velat ha ytterligare en utredning utöver den som familjelagssakkunniga gjorde.

Herr talman! Även när det gäller förbehållsbeloppens storlek måste det vara av väsentlig betydelse vad kommittén kommer fram till i sitt arbete.